Herr talman! Som familjen mår, så mår också samhället. Man kan också uttrycka det som i ett gammalt kinesiskt ordspråk: Om det är harmoni i hemmet blir det ordning i landet. Det har sagts många gånger, och jag vill säga det igen: Det är i de små naturliga gemenskaperna, av vilka familjen är den viktigaste, som den lilla människan får möjlighet att utvecklas och komma till sin rätt. Familjen är i regel en förutsättning för att vi skall uppleva livets mening. Familjepolitiken är ett av de absolut viktigaste områdena i samhällsarbetet och griper in i så gott som alla sammanhang. Det är i familjegemenskapen som värdemönster, normer och vägledande etik kan överföras från generation till generation. Därför bör samhället skydda och stötta familjen när problem uppstår. Vi kan därför inte stå passiva när vi hör att familjerådgivningen med dess mycket kompetenta personal hotas att bli avvecklad på grund av sparbeting. Vi har inte råd att lägga ned familjerådgivningen. Tvärtom borde den byggas ut. Vad kostar havererade familjerelationer samhället? Vad kostar det samhället med barn, ungdomar och vuxna som mår dåligt? Familjen utsätts i dag för mycket stora påfrestningar i form av ekonomiska svårigheter, arbetslöshet och missbruk. Vi vet att barn från skilsmässofamiljer möter större svårigheter än andra barn. De är i mycket större utsträckning involverade i drogmissbruk och kriminalitet än barn som växer upp med båda sina föräldrar. Dessa förhållanden gäller ca 250 000 barn i vårt land i dag. Vem skall då ta sig an familjer i kris, enskilda familjemedlemmar och barn som kommer i kläm vid äktenskapsproblem och skilsmässa? Man kan inte leva om sin barndom, som Eva Zetterberg sade i kammaren för en stund sedan. Herr talman! Om samhället inte på ett tidigt stadium bistår de enskilda individerna i en familj och hjälper dem att möta och bearbetar de kriser som uppstår vid en separation eller i en familjkris är det mycket troligt att man skulle kunna följa en eller flera familjemedlemmar genom hela vårdapparaten, från kroppssjukvården till psykiatrin och socialtjänsten. Det krävs även stora ekonomiska resurser i rättsväsendet genom alla vårdnads och umgängestvister. Familjerådgivningen förebygger en mängd tragedier för både föräldrar och barn i alla socialgrupper. Det finns inga andra myndigheter som har kompetens eller tid att ta över familjerådgivningens arbete. Den utgör den yttersta ventilen för den lilla familjen när andra möjligheter har tömts ut. Vilka är det då som söker sig till familjerådgivningen? Jo, det är människor som vill ha hjälp med sina äktenskaps-, familje och samlevnadsproblem. Det är ett tvärsnitt av befolkningen, huvudsakligen människor i produktiv ålder och till 80 % barnfamiljer. Det är ofta människor i kriser av olika slag, ofta klämda mellan inre och yttre krav. Det är vanliga människor -- människor som utgör basen i vårt samhälle -- som har hamnat i någon form av kris som påverkar relationerna i hemmet. Herr talman! Sverige har tyvärr en av västvärldens högsta skilsmässofrekvenser, och då är inte alla de upplösta samboförhållandena inräknade. Om vi skall kunna bryta trenden med alla dessa skilsmässor och deras vidhängande sociala problem, om vi skall kunna ändra på det faktum att barnen alltid kommer i kläm, måste vi ha en väl genomarbetad strategi. Som en strategiåtgärd vore det lyckligt att införa en lagstadgad familjerådgivning med en direkt insats från samhällets sida till hjälp för familjen. Som det är i dag får en familj oftast vänta ett halvt år innan den får en familjerådgivningstid. Denna väntetid är oftast förödande för familjen -- ja, ibland rena dödsstöten för den. Lagstiftningen kring äktenskapet spelar en grundläggande roll. Därmed markeras en medveten viljeinriktning från samhällets sida att lyfta fram familjen samt att hjälpa och stötta den när kris uppstår. Herr talman! I ett läge med lågkonjunktur och dålig ekonomi kan det bli aktuellt att ifrågasätta eller t.o.m. avveckla fungerande familjerådgivningsbyråer. Att dra ned på eller ta bort dessa är ingen besparing på lång sikt. Samhället kommer då att få bära ännu högre kostnader än kostnaderna för familjerådgivningsbyråer. År 1994 har av FN utnämnts till familjens år. Låt oss här i Sverige visa att vi också vill lyfta fram familjen och ge den det stöd den behöver även när den kommer i kris.